Herr talman! Tror på människorna gör vi också, men jag vill påstå att vi bekymrar oss mer om hur det går för de enskilda människorna, dvs. i det här fallet missbrukarna, genom att vi vill göra ingripandena i ett så tidigt skede att de inte kommer att hamna i allvarligt missbruk. Med den effektiva kriminalisering som jag pratar om, dvs. att man inför fängelser i straffskalan för eget bruk vid ringa narkotikabrott, blir det större möjligheter till tidiga ingripanden. Och det tidiga ingripandet har en helt avgörande betydelse, av två skäl. För det första är naturligtvis möjligheten att hejda ett påbörjat missbruk med åtföljande brottslighet störst innan ett drogberoende hunnit utvecklas och ett missbruksbeteende har befästs. För det andra kan man naturligtvis begränsa narkotikans vidare utbredning genom tidigt uppdagande och ingripande mot det enskilda missbruket, därför att i de flesta fall sker ju faktiskt spridningen från missbrukaren till personer i missbrukarens bekantskapskrets just i början av den s.k. missbrukskarriären.
Herr talman! En enkel fråga till Ulla-Britt Åbark: Tycker Ulla-Britt Åbark att kampen mot narkotikan har varit så framgångsrik i Sverige att man inte kan pröva det nya greppet att också införa fängelse i straffskalan för eget bruk av narkotika vid ringa narkotikabrott? Anser inte Ulla-Britt Åbark -- som kommentar till reservation 3 -- att gränsen för vad som är ringa narkotikabrott har förskjutits uppåt, så att den inte är densamma som riksdagen 1985 sade att den skulle vara? För övrigt, herr talman, vill jag för folkpartiet liberalernas del säga att vi ställer oss bakom det upprop i narkotikafrågan som har gjorts av en rad föreningar.
Herr talman! Ulla-Britt Åbark säger att vi skall ha en vård som är human, som sätter människan i centrum. På den punkten tror jag inte att det finns några delade meningar. Vad som emellertid är allvarligt är ju att till missbrukets karaktäristika hör att man förnekar. Därför kan ingen vård sättas in. Alltså kan man inte tillämpa någon human vård på den som inte erkänner sig ha något problem. Där kommer straffskalan in, möjligheten att undersöka och belägga och få fram ett konstaterat bruk/missbruk och kunna sätta in den humana vården, som vi vill göra. Man måste kunna hitta en möjlighet att få människor under behandling. Det hjälper inte hur humana vi vill vara, om vi inte har några att behandla.
Herr talman! Jag tror nog att den narkotikapolitik som vi har i dag och som vi har beslutat om i riksdagen är bra. Jag tror på den. Jag tror som sagt på människorna. Jag tror på de människor som jobbar med missbrukare. Jag tror på de människor som är med i gatulangningsgruppen som är tillsatt här i Stockholm. Jag tror på ATHENA-gruppen, bl.a. Jag tror att den gör ett mycket mycket bra jobb och anser att den skall få fortsätta med det. Vi skall inte ha fängelsestraff för ringa narkotikabrott.
Herr talman! Alla vill vi naturligtvis tro på de beslut vi fattar och vill tro att de är tillräckliga. Men alldeles uppenbart är det så att människor i olika föreningar, poliser m.fl. menar att det är absolut nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder. Uppropet som jag tidigare citerade ger klara belägg för det. Bakom detta står människor som vet exakt vad det handlar om och som inte känner behov av att försvara något beslut man har fattat. Det är folk som jobbar med människor i en besvärlig situation. Då behövs de åtgärder som vi har föreslagit.
Herr talman! Ulla-Britt Åbark sade inledningsvis att hon instämmer i det som jag sade i första delen av mitt huvudanförande. Av vad jag där sade framgick att situationen i Sverige aldrig har varit så dålig som nu när det gäller missbruk.

Herr talman! En liten rättelse till Jerry Martinger. Jag instämde i den internationella delen av hans anförande och inte i någonting annat.
Herr talman! Då är min fråga till Ulla-Britt Åbark: Anser Ulla-Britt Åbark att missbruket har ökat i Sverige eller att det har minskat? Anser Ulla-Britt Åbark att antalet narkotikabrott har ökat eller att de har minskat?

Herr talman! Vi skall nu behandla justitieutskottets betänkande nr 36 som heter Ingripande av polis. Bakgrunden till detta betänkande är en proposition som bygger på två skrivelser från rikspolisstyrelsen till regeringen. Där begär rikspolisstyrelsen dels att få utföra generella identitets och fordonskontroller, dels möjligheter att ingripa mot deltagare i en folksamling som allvarligt stör den allmänna ordningen. Regeringen har remissbehandlat skrivelserna. Regeringens förslag innebär att polisen ges utvidgade möjligheter att ta med personer till förhör som befinner sig inom ett område i anslutning till platsen där ett allvarligt brott nyligen förrövats och som inte frivilligt följer med till förhöret. Dessutom föreslås en utvidgad möjlighet att utföra husrannsakan för att söka efter den som skall gripas, anhållas eller häktas som misstänkt för ett grovt brott. En sådan husrannsakan får då göras i transportmedel på en plats där det finns särskild anledning att anta att den som kan misstänkas för brott kan komma att passera. Ytterligare ett förslag gäller ändrade regler i polislagen som ger polisen rätt att undersöka transportmedel för att söka efter den som avvikit efter att ha intagits på en kriminalvårdsanstalt eller som har avvikit från en sjukvårdsinrättning. Vi i folkpartiet liberalerna har förståelse för att regeringen önskar ge polisen goda arbetsmöjligheter. Men vi menar också att varje gång polisen ges utvidgade befogenheter måste det mycket noga vägas mot den enskilda individens behov av skydd för sin integritet. Polisen har redan i dag befogenheter att ta med personer för förhör som befinner sig på platsen för brott. Vad regeringen nu föreslår är en kraftig utvidgning av polisens rätt att med tvång ta med personer till förhör. Området inom vilket polisen får befogenheter att ta med personer kan vara ett helt bostadsområde, en stadsdel eller ännu större områden på landsbygden. Beskrivningen i propositionen är så öppen att området kan bli mycket stort. Det finns inte heller särskilt avgränsat hur lång tid efter brottet som dessa befogenheter gäller. Det betyder att polisen flera timmar efter det att ett allvarligt brott begåtts kan ta med en person med tvång som befinner sig någon kilometer från brottsplatsen. Det kan t.o.m. vara en person som anlänt till området efter brottet, som på det här sättet tvingas med till polisstationen. Vi menar att personer som själva inte är misstänkta för brott, inte på lösa grunder får utsättas för åtgärder som har karaktär av tvångsmetoder. Regeringens förslag innehåller inte heller någon genomarbetad analys om varför förslaget skall se ut på just det här opreciserade sättet. Vi menar även att det är tveksamt om dessa möjligheter som polisen nu tilldelas, kommer att kunna medföra några större framgångar i polisarbetet. En person som inte är misstänkt för brott och som mot sin vilja medtas för förhör, han kommer förmodligen inte att komma ihåg några värdefulla detaljer vid polisförhöret. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt menar vi att förslaget om utvidgade möjligheter att medta personer till förhör, som det nu ser ut, inte kan tillstyrkas. Det framgår av vår reservation nr 1, vilken jag härmed yrkar bifall till. Däremot godtar vi propositionens förslag att i fordon söka efter personer som avvikit eller som skall anhållas. Herr talman! När det sedan gäller rikspolisstyrelsens skrivelse som handlar om polisens möjligheter att ingripa mot deltagare i folksamling som allvarligt stör den allmänna ordningen, väljer regeringen att här inte föreslå någon lagändring. I stället lämnar justitieministern en motivering till den befintliga lagstiftningen. Vi menar att detta förfaringssätt är olyckligt. Justitieministern har självfallet rätt att utveckla innebörden i gällande lagstiftning, så länge hennes uttalande inte leder till att lagstiftningen påverkas och får ett ändrat innehåll. Vad som gjort att vi i folkpartiet liberalerna reagerat är, att justitieministern går in och styr på ett område där rättsläget är oklart. Beläggen för att rättsläget är oklart är många. Rikspolisstyrelsen redogör för det rådande rättsläget och kommer därvid fram till att lagstiftningen inte täcker vad de anser sig behöva göra för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Deras brev går ut på konkretat lagändringar i såväl brottsbalken som polislagen. När regeringen sedan får den här skrivelsen måste man tolka regeringens agerande som om de ansåg rättsläget oklart, eftersom regeringen sänder skrivelsen på remiss. Om regeringen ansett rättsläget klart hade denna åtgärd aldrig behövt vidtas. Dessutom är bakgrunden till rikspolisstyrelsens skrivelse JOs granskning och åtgärder med anledning av Stockholmspolisens metoder. JO har nyligen i två ärenden tagit ställning till massomhändertaganden som Stockholmspolisen företagit i samband med demonstrationer. I det första fallet åtalade JO en kommissarie för myndighetsmissbruk alternativt vårdslös myndighetsutövning. I det andra fallet kom JO fram till att misstanke för brott fanns, men JO kunde inte utkräva något straffrättsligt ansvar eftersom det inte kunde kartläggas vem som fattat besluten om åtgärder. Det finns dessutom ytterligare ett ärende som aktualiserades när kvalifikationsmatchen mellan Sverige och England spelades 1989. JO har här funnit misstanke om brott och inlett förundersökning, men förundersökningen är ännu inte avslutad. Vidare har professor Hans-Heinrich Vogel i Förvaltningsrättslig tidskrift nr 2 pekat på att tillräcklig utredning inte fanns när det gäller polisingripandena jämförda med regeringsformens fri och rättighetsbestämmelser och bestämmelserna om demonstrationsfrihet. Jag menar att den här genomgången visar att rättsläget är oklart. Trots detta går alltså justitieministern in för att, med hjälp av en detaljerad diskussion om hur man skall se på ingripanden vid störande av allmän ordning, försöka styra rättsutvecklingen. Justitieministern borde ha avvaktat domstolens dom och JOs slutliga ställningstagande i den pågående förundersökningen. Det kan inte uteslutas att justitieministerns redovisning av sina ståndpunkter kan uppfattas som en inblandning från regeringens sida i en förestående rättegång. Jag kan inte låta bli att här på nytt nämna att professor Vogel i sin artikel också pekat på det olyckliga i att propositionen läggs fram före JOs slutliga ställningstagande. Han menar att det blir en olycklig press på JO-ämbetet. Även samrådet med JO-ämbetet och polisen om innehållet i propositionen kan uppfattas som ett försök från regeringens sida till indirekt styrning av myndigheternas handlande. Hela den här hanteringen är olycklig och vi har därför inte kunnat ställa upp bakom utskottets skrivning, utan har en egen motivering under reservation 4.

Herr talman! Till Göran Ericsson vill jag säga att folkpartiet har godtagit regeringens förslag när det gäller att eftersöka bilburna personer som skall anhållas eller häktas, som har rymt från fängelse osv. Den analys som jag efterlyste gällde möjligheterna att med tvång ta med sig personer från mycket stora områden. Om det begås ett brott i en viss stadsdel kan enligt gällande bestämmelser den som befinner sig på platsen för brottet tas med till polisstation för förhör, om han eller hon vägrar att tala om vad som har hänt. Vad regeringen nu gör är att utvidga området för omhändertagande till exempelvis en hel stadsdel. Jag anser inte att regeringen har utvecklat motiven till att området måste utvidgas på detta sätt. Det saknas en analys.

Herr talman! Det sista som Ingbritt Irhammar berörde återkommer jag till i slutet av mitt anförande, trots att den diskussionen egentligen är den intressanta i detta ärende. Justitieutskottet har i det betänkande som nu behandlas tillstyrkt ett lagförslag från regeringen som ger ökat utrymme för polisiära ingripanden för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Det gäller en utvidgning av polisens möjligheter att ta med personer till förhör vid mycket allvarliga brott. Det gäller vidare ökade möjligheter till husrannsakan i transportmedel för att söka efter den som skall gripas, anhållas eller häktas. Det gäller dessutom möjligheter att söka efter personer som har avvikit från fängelse eller från sjukvårdsinrättning. I dessa delar har avgivits några reservationer i utskottet, och jag skall ge några korta kommentarer till dem. I reservation 1 reagerar folkpartiet mot att det i bestämmelserna för medtagande för förhör inte närmare preciseras inom det område inom vilket åtgärderna får vidtas. Inte heller preciseras bestämmelserna vad gäller tillämpligheten i tiden. Utskottet anser att det inte är möjligt att göra en sådan närmare precisering. Naturligtvis går det inte att förutse alla situationer där reglerna behöver tillämpas. I propositionen görs enligt utskottet erforderliga preciseringar i motivuttalandena. Jag skall inte upprepa vad som står i propositionen i de delarna. De återges på s. 7 i utskottets betänkande. Den här regleringen innefattar mycket allvarliga brott och träffar därmed ett mycket litet antal personer. Det gäller mord, dråp, grov våldtäkt och liknande mycket allvarliga brott. I det här sammanhanget menar utskottet att den personliga friheten i viss mån måste få stå tillbaka för intresset att kunna utreda och klara upp brotten. Medtagande till förhör kan endast komma i fråga i de fall då förhörspersonerna utan att åberopa giltig orsak vägrar att följa med till förhöret. I reservation nr 2 från moderaterna yrkas att gränsen för husrannsakan i transportmedel vid allvarliga brott bör sättas vid två år i stället för fyra år som föreslås i propositionen. Husrannsakan innebär ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten, och det är mot den bakgrunden som utskottet tillstyrker propositionens förslag om fyra år. Jag yrkar med dessa kortfattade motiveringar avslag på reservationerna nr 1 och 2. På samma grunder som när det gäller reservation nr 2 yrkar jag även avslag på reservation nr 3 av moderaterna. Sedan till diskussionen om polisingripanden vid upplopp. I propositionen behandlar regeringen en skrivelse från rikspolisstyrelsen som gäller frågan om polisens möjligheter att ingripa mot en deltagare i en folksamling som allvarligt stör den allmänna ordningen. I propositionen lämnar justitieministern i denna del en utförlig redogörelse för vilka möjligheter polisen har att ingripa mot folksamlingar. Den genomgången syftar till att ge ett underlag för en bedömning av om det finns något behov av en sådan lagändring som centern har föreslagit i en motion. Justitieministerns slutsats blev att nuvarande regler lämnar tillräckligt utrymme för att polisen skall kunna fullfölja sin uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, varför några ändringar av lagstiftningen inte föreslås i propositionen. I denna del finns en märklig motivreservation från folkpartiet och centern. Folkpartiet och centern är med på utskottets skrivning med följande lydelse beträffande centerns motion: ''Utskottet ansluter sig till justitieministerns bedömning och konstaterar att det saknas anledning att vidta några sådana åtgärder som begärs i motionen.'' I motionen hävdas att gällande lagstiftning inte ger polisen erforderliga möjligheter att hantera den allmänna ordningen. Centern har således samma uppfattning som justitieministern, vilket framgick när hon redogjorde för innehållet i gällande rätt. Centerpartiet konstaterar att innehållet i gällande rätt tillgodoser centerns krav på lagstiftning i det avseendet. Samtidigt säger folkpartiet och centern -- jag tycker att det är särskilt märkligt när det gäller centern -- följande i en reservation: ''Med anledning av den allmänna debatt som förekommit i anslutning till detta lagstiftningsärende vill utskottet endast påminna om sina tidigare erinringar mot uttalanden i syfte att ändra gällande rätt som görs i ärenden som inte gäller det lagrum uttalanden avser''. Det är visserligen en ganska utslätad skrivning i förhållande till den kritik som framförs i folkpartimotionen. Britta Bjelle var mycket klar i sin kritik i dag och går ännu längre än vad som sägs i reservationen. Hon påstår att lagstiftningens syfte är att ändra innehållet i gällande rätt. Men det är inte detta som saken gäller. Regeringen och justitieministern har redovisat innehållet i gällande rätt. Det finns inte en stavelse i den redovisningen som inte knyter an till tidigare förarbetsuttalanden och till kommentarerna till brottsbalken och polislagen. Justitieministern har inte med sin skrivning på något sätt ändrat innehållet i gällande rätt. Hon redovisar bara innehållet i den. Det här tycker jag är mycket viktigt att komma ihåg. Man får naturligtvis inte göra motivuttalanden utan anknytning till ett lagstiftningsärende som syftar till att ändra innehållet i gällande lagstiftning. Så är inte fallet i det här avseendet. Jag är utomordentligt förvånad över att folkpartiet och centern inte har insett det förhållandet eller bemödat sig om att studera skrivningarna och göra jämförelser med tidigare förarbetsuttalanden. Jag tycker kanske också att om folkpartiet och centern har uppfattningen att justitieministern gör skrivningar som syftar till att ändra innehållet i gällande rätt, så borde centern och folkpartiet följdriktigt hemställa om en lagändring. Om man vill uppnå det syfte som centern är ute efter och har uppfattningen att justitieministern går för långt och att hon med sina skrivningar ändrar innehållet i gällande rätt, borde slutsatsen för centerpartiet och även folkpartiet bli att man skall kräva en lagändring. Men det gör man alltså inte. Man godkänner vad justitieministern säger och anser att det är till fyllest. Jag tycker att det är ett mycket märkligt resonemang, och det är över huvud taget inte adekvat att jämföra med den diskussion som har förts beträffande rattfyllerilagstiftningen. Det finns inte en rad i propositionen på den här punkten som avviker från tidigare förarbetsuttalanden. Då är det inte fråga om en lagändring genom motivuttalanden. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till propositionen.

Herr talman! Först, Lars-Erik Lövdén, tycker jag det har framgått ganska klart av mitt inledningsanförande att vi till en början antog att polislagen behövde ändras, men att vi nu insett att det för närvarande inte är aktuellt. Vi har därför inte yrkat bifall till det förslaget. Att vi antog att polislagen behövde ändras berodde på att rikspolisstyrelsen själv upplevde lagen så oklar att man skrev till regeringen. Det är då inte konstigt att vi i centerpartiet också antog att den behövde ändras. Ytterligare en bakgrund till motionen var att jag var på en polischefsaspirantkurs och fick frågor på denna lag, där man från lärarnas sida inte riktigt visste vad man skulle lära ut. Poliserna var oklara över hur de skulle våga agera i framtiden vid sådana här upplopp. Om man ingrep riskerade man åtal, ingrep man inte riskerade man att det blev upplopp och då skulle man få kritik för det. Man kände sig osäker och bad om hjälp att se till att ändra lagen så att man skulle våga ingripa. Sedan kom alltså dessa förhandlingar och diskussioner mellan regeringen, rikspolisstyrelsen och JO under den tid då rättegången pågick. Det är detta vi vänder oss mot. Vi säger att det kan upplevas som försök till indirekt styrning. Det framgår i motivtexten.

Men det har man inte gjort i detta fall, fast man egentligen skulle ha gjort det. Man skulle ha avvaktat rättspaxis och sett vad som skulle hända med dessa poliser. Sedan kunde man se om man behövde ändra lagen.
Herr talman! Jag blir inte särskilt mycket klokare efter Ingbritt Irhammars senaste anförande. Ni motionerar under den allmänna motionstiden och kräver lagändring för att tillgodose rikspolisstyrelsens ambitioner och syfte. Sedan redovisar justitieministern i anslutning till detta ärende innehållet i gällande rätt. Inte med en stavelse går hon längre än tidigare förarbetsuttalanden, hon redovisar bara innehållet. Då ställer ni upp på en utskottsskrivning som lyder så här: ''Utskottet ansluter sig till justieministerns bedömning och konstaterar att det saknas anledning att vidta några sådana åtgärder som begärs i motionen.'' Då framstår det som oerhört märkligt att Ingbritt Irhammar nu går upp och riktar allvarlig kritik mot regeringen för att den ägnat sig åt lagstiftning via motivuttalanden. Det är någonting som inte stämmer i Ingbritt Irhammars argumentation. Har Ingbritt Irhammar uppfattningen att regeringen ägnar sig åt lagstiftning via motivuttalanden, borde hon rimligtvis stå kvar vid centerpartimotionen och kräva lagändring. Men det gör hon inte. Det är samma grundkritik som jag kan rikta mot folkpartiets resonemang. Det som redovisas i propositionen -- jag återkommer än en gång till det -- är inte någon vinkling av innehållet i gällande rätt, någon ändring av gällande rätt. Det är till varje punkt, till varje stavelse en redovisning av förarbetsuttalanden och de kommentarer som är gjorda till brottsbalken och polislagstiftningen. Jag tycker att resonemanget är märkligt på denna punkt. Jag förstår inte egentligen vart det syftar. Än en gång, herr talman, yrkar jag bifall till regeringens förslag.
Herr talman! Självklart accepterar vi nu att polislagen inte behöver ändras. Det är därför vi inte yrkat bifall till vår motion. Det är därför vi ställer upp på betänkandets skrivelse på det området. Det skulle vara underligt om vi skulle kräva en ändring av polislagen nu när rikspolisstyrelsen inte själv gör det. Jag tycker det är sunt förnuft att inte kräva den ändringen nu. Erik Lövdén, är ju hur man, genom att gå in och behandla och titta på lagen under tiden som en rättegång pågår och fortfarande inte är ett avslutat rättsfall, kan få det att upplevas som en inblandning i en förestående rättegång. Det är detta vi kritiserar och för fram i reservationen. Vi säger att det också kan upplevas som en indirekt styrning. Vi säger att detta är precis i linje med det justitieministern har sagt tidigare, att så skall man inte göra. Det är bakgrunden till reservationen. Det kan väl inte vara oklart.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén svarade inte på en enda av mina frågor. Den första frågan gällde om Lars-Erik Lövdén anser att rättsläget är klart. Jag pekade på att polisens skrivelse, JOs åtal, regeringens remissbehandling och skrivelsen och Vogels artikel alla tyder på att rättsläget inte är klart. Det vore intressant att veta om Lars-Erik Lövdén kan svara konkret: Är det klart eller inte? Det är den ena frågan. Den andra frågan jag ställde handlade om att polisens ena skrivelse innehåller att polisen begär möjlighet att göra generella identitetskontroller. Som svar på denna fråga om generella identitetskontroller kommer regeringen med en proposition som handlar om att man utvidgar möjligheterna att ta med sig människor som inte är misstänkta för brott till polisstationen fast de vistas inom väldigt stora områden, utan att man i propositionen anger skälet till att man anser sig behöva göra en sådan förändring. Jag kan ställa en fråga till som Lars-Erik Lövdén inte svarat på: När det gäller 13 § i polislagen, skall man tolka första meningen individuellt och andra meningen kollektivt?

Herr talman! Jag får faktiskt en känsla av att Lars Erik Lövdén inte heller är riktigt på det klara med hur denna lagstiftning skall användas, eftersom han inte vill svara på om rättsläget är klart och inte vill tala om hur man skall använda 13 § polislagen. Lars-Erik Lövdén, är det meningen att 13 § polislagen ger tillåtelse till massingripande enligt nu berörd tolkning från justitieministern? Det är det hela frågan handlar om. Lars-Erik Lövdén säger att lagstiftningen nu täcker vad polisen behöver. Vad polisen behöver, säger de själva, är möjlighet att plocka med många människor i ett svep och inte behöva pröva varje individ exakt. Täcker 13 § denna möjlighet?

Herr talman! Den sena timmen, kammarens arbetsbörda och de åtaganden som flera av trafikutskottets ledamöter har för morgondagen gör att jag skall använda bara en bråkdel av den av mig anmälda tiden för detta inlägg. Jag yrkar, herr talman, bifall till den moderata reservationen nr 3, och utan att yrka bifall till övriga reservationer där moderater finns med tolkar vi resultatet för röstningen i reservation 3 så att det gäller även för dem. Reservation 3 gäller anslaget till nyinvesteringar i stomjärnvägar för det kommande budgetåret. Vi moderater har i år liksom i fjol begärt ett med 500 miljoner utökat anslag för dessa nyinvesteringar, och vi vill med det ange färdriktningen för den moderata investeringsviljan när det gäller nyinvesteringar i stomjärnvägar i Sverige. Vi tror att en realistisk målsättning för 90-talet är nyinvesteringar i storleksordningen 25 à 30 När det gäller övriga reservationer måste jag återgå till 1988 års trafikpolitiska beslut, som jag -- utan att vilja vara vitsig -- i sig skulle vilja kalla ett banbrytande beslut. Då separerades banverket från SJ som åkeriföretag. Från moderat sida var vi därmed inne på en långsiktig process, som i sin slutversion syftade till att skapa fri konkurrens även på Sveriges järnvägar. Vi tror att en konkurrenssituation för våra järnvägar i landet skall medföra högre effektivitet, lägre kostnader och en bättre trafikutföring över huvud taget. Vi tror att man på många sätt kan införa konkurrens på vårt svenska järnvägsnät. Man kan tänka sig att SJ i sina olika funktioner delas upp i fristående företag. Det kan bli ett statens järnvägars åkeriföretag för persontrafik, det kan bli ett för godstrafik, och det kan bli fler kombinationer. Vi tror också att det är möjligt att dela upp trafiken på det svenska järnvägsnätet på andra kombinationer. Man kan t.o.m., i en framtid när höghastighetstågen rusar fram genom Europa, tänka sig att vi får utländska järnvägsföretag, som i konkurrens utövar trafik på de svenska järnvägarna. Det är alltså det slutliga målet, och i en av våra reservationer föreslås att SJ förändras från affärsverk till aktiebolag. Vi tror att affärsverksformen som sådan är föråldrad. Den har både för och nackdelar, men den har ur vår synpunkt fler nackdelar än fördelar. Ett affärsverk är en del av staten, och det är inte konkurrensbefrämjande att staten själv genom affärsverk utövar en verksamhet som syftar till fri konkurrens. Vi föreslår därför att SJ så snart som möjligt får en ändrad bolagsform, nämligen aktiebolagets. Vi föreslår också att man så snart som möjligt låter den omstruktureringsfas som statens järnvägar är inne i avslutas med att det skapas fri konkurrens på järnvägsnätet.

Med detta, herr talman, har jag gjort en övergripande principförklaring för den järnvägspolitik vi moderater står för.

Herr talman! Sedan det trafikpolitiska beslutet 1988 har SJ utvecklats mot att bli ett modernt och effektivt tågtrafikföretag. Det är viktigt att göra det konstaterandet mot bakgrund av den kritik som vi tidigare då och då fick ta del av men som under senare tid alltmer har ebbat ut. Raden av förlustår har brutits, och dessa har följts av ett antal goda år. Det är då naturligt att ge SJ utökade beslutsbefogenheter för sina inre angelägenheter. I fråga om denna utveckling vill vi i folkpartiet liberalerna gärna vara pådrivande. Trafiknäringen kännetecknas fortfarande av många regleringar, koncessioner, m.m. De lättnader som hittills har genomförts i detta regelverk är enligt vår mening inte tillräckliga. En ökad frihet, och därmed ökade möjligheter till konkurrens mellan de företag som producerar trafiktjänster, är nödvändig för att främja en fortsatt utveckling inom kommunikationssektorn. Och detta gäller även järnvägssektorn. Investeringarna i infrastrukturen under 90-talet kan komma att bli en hävstång för den ekonomiska tillväxten och samtidigt bidra till en bättre miljö i vårt land. Genom att använda medel som frigörs vid en utförsäljning av statliga företag vill folkpartiet liberalerna avsätta i storleksordningen 140 miljarder kronor till investeringar i och underhåll av trafikapparaten under 90-talet. Av dessa 140 miljarder kan vi tänka oss 40 miljarder speciellt för järnvägsändamål. Detta skulle möjliggöra en utbyggnad av en rad järnvägssträckor med bl.a. snabbtågsstandard. Det finns på detta område olika objekt, som har nämnts tidigare: västkustbanan, Mälarbanan, Stockholm--Sundsvall. Det skulle också vara möjligt att investera i vad jag skulle vilja kalla kulturellt inriktad trafikpolitik. Jag tänker då på möjligheten att rädda inlandsbanan. Vi anser att banverket och SJ, som jag tidigare nämnde, måste få planera för investeringar i järnvägsnätet i storleksordningen 40 miljarder kronor under 90-talet. Dessa investeringar skulle kunna innebära att banverket kan genomföra en rad projekt. Jag har nyss nämnt några av dessa. Vi anser att budgetpropositionens förslag till koncernstrategi inte överensstämmer med riktlinjerna i det trafikpolitiska beslutet. Vi vidhåller att SJ skall koncentrera sin verksamhet till järnvägstrafiken. Regeringens förslag att SJ skall fortsätta äga kringverksamhet -- såsom bl.a. bussföretag -- innebär att SJ skulle komma att hålla en stor del av rese och transportmarknaden i ett fast grepp. Vi kan inte godta detta. Vi förespråkar i stället en ökad konkurrens på rese och transportmarknaden. Det måste rimligen antas att SJ kan erbjuda heltäckande transportlösningar även i samarbete med andra självständiga trafikföretag. Alternativet till regeringens förslag till verksamhetsinriktning är som vi ser det att dotterbolag som saknar stark anknytning till huvudverksamheten avyttras och att SJ ombildas till aktiebolag och underkastas samma regler som andra aktörer på en transportmarknad med fri konkurrens. Regeringen tillmötesgår delvis krav som folkpartiet liberalerna tidigare har rest om ökad konkurrens på järnvägsnätet. En utredning aviseras, som skall undersöka konsekvenserna av fri konkurrens avseende gods och persontransporter på järnväg. Det är bra, och det är givetvis tankar som bär åt rätt håll, men vi vidhåller från vår sida ändå vårt tidigare förslag, att SJs återstående monopol kan avskaffas utan ytterligare fördröjande utredningar. Jag vill efter detta i min sista del av anförandet gå in på ett område som rör kollektiva transporter och som vi inte så ofta tar upp i sådana här diskussioner gällande järnvägar och järnvägarnas framtid, nämligen de handikappanpassade delarna av kollektivtrafiken. Riksdagen antog 1979 en lag om handikappanpassad kollektivtrafik. Det var den dåvarande folkpartiregeringen som lade fram detta förslag, och i samband med detta uttalade riksdagen att ett visst angivet ramprogram skulle genomföras under en tioårsperiod. Detta beslut fattades för mer än tio år sedan, men nästan ingenting har gjorts för att öka tillgängligheten för de handikappade i kollektivtrafiken. Det gäller icke minst järnvägstrafiken. Det är i många fall att föredra att handikappade människor kan använda den allmänna kollektivtrafiken i stället för färdtjänsten. Det ger den handikappade ökad frihet och blir på sikt också billigare. De framsteg som hittills har gjorts är dock otillräckliga. Några nämnvärda åtgärder för att t.ex. göra det möjligt för rullstolsbundna handikappade att åka tåg har inte genomförts. En av orsakerna till detta kan vara att de specialdestinerade bidragen till kommunal färdtjänst motverkar andra åtgärder som underlättar handikappades förflyttning, t.ex. Jag var häromdagen på studiebesök på ABBs konstruktionsavdelning för järnvägsvagnar. Vid samma tidpunkt besöktes avdelningen av representanter för Handikappförbunden och handikapporganisationerna i övrigt. Jag kunde då konstatera att ABB har hunnit långt på vissa områden i fråga om att handikappanpassa de järnvägsvagnar som kommer att produceras under de kommande åren. Det är viktigt att vi som politiker ger stöd och uppmuntran så att denna utveckling när det gäller järnvägsmaterial kan fortsätta hos ABB m.fl. producenter. Att utgifterna för färdtjänst har ökat kraftigt kan delvis förklaras av att riksdagens beslut från 1979, om att kollektivtrafiken skulle handikappanpassas, inte har förverkligats. Det är fortfarande så gott som omöjligt för en rullstolsbunden att åka kollektivt; detta gäller inte bara järnväg utan även annan kollektivtrafik. Det är, som jag redan har nämnt, viktigt att man inte säger att handikappanpassningen av kollektivtrafiken inte är någon stor fråga. Det är fel att säga att frågan inte är viktig och att man inte bör ta upp tid med frågan under en sådan här debatt. Jag vill påstå att man bör ha den motsatta uppfattningen. Låt oss också komma ihåg när vi debatterar den svenska järnvägens framtid att i den bilden ta med frågan om en handikappanpassning av den framtida järnvägen. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservation 19, på vilken jag kommer att begära votering vid omröstningen. Självfallet står vi i folkpartiet liberalerna även bakom våra övriga reservationer till betänkandet, men jag skall inte nu yrka bifall till dem.

Herr talman! Järnvägen har många fördelar. Den är oslagbart miljövänlig. Det finns inget annat transportslag som kan konkurrera med den eldrivna järnvägen när det gäller att hålla nere utsläpp av försurande och hälsovådliga ämnen. Järnvägen är också mycket energisnål. Det är egentligen bara sjöfarten som kan konkurrera, och det kan vara jämnt. Järnvägen är också ur persontrafiksynpunkt mycket bekväm. Att resa med järnväg gör det möjligt att göra andra saker på resan än att bara sitta och vänta eller att styra med en ratt. Järnvägen är säker. Den är ett av de säkraste transportslag vi har, och det gäller både persontransporter och godstransporter. Den är också mycket transporteffektiv. Man få fram stora mängder gods och man kan köra tågen tätt. Det går att på ett ganska begränsat utrymme med två spår få fram mycket stora mängder gods och persontransporter. Trafik på järnväg är också rätt så flexibel, under förutsättning att banan finns på plats. Med hjälp av olika vagnmaterial, snabbtåg, olika typer av lokdrivna tåg, kan man utveckla många olika sorters trafik på järnväg. Fördelarna är alltså många. Det är naturligtvis skälet till att vi i miljöpartiet anser att det måste satsas mycket mer på järnvägarna än vad det hittills har gjorts. Jag vill påminna om att nyinvesteringar i järnvägar praktiskt taget inte gjordes från andra världskrigets slut fram till för ungefär två år sedan. Under den långa tiden lät man på många håll järnvägen förfalla. Man hade fått något slags känslomässig inställning att järnvägar var någonting ålderdomligt och någonting som man inte skulle hålla på med. Men detta var naturligtvis alldeles galet. Vi måste ta igen denna brist på investeringar. Miljöpartiet föreslog därför redan för fyra år sedan att det skulle satsas 65 miljarder kronor under 90 talet på att bygga ut nya järnvägar i hela Sverige. Målsättningen skall vara ett bra järnvägsnät i hela landet. I princip bör alla människor och företag i detta land kunna nå en järnvägsstation som är öppen inom rimligt avstånd och på rimlig restid. Självfallet skall också vägnätet och kollektiva transporter på vägar, och naturligtvis också luftfarten, knytas ihop med järnvägsnätet så att man kan utnyttja hela trafiksystemet på ett optimalt sätt. Om man räknar hur mycket medel man kan få fram genom bidrag från näringslivet, vilket inte är så mycket, och framför allt från kommuner och landsting samt från olika typer av samfinansieringsprojekt, kommer man upp till åtminstone 75 miljarder kronor under 90-talet, kanske 80 miljarder kronor i bästa fall. Detta kan ställas mot det som Georg Andersson sade när han häromdagen invigde banverket, nämligen att han räknade med att ungefär 30 miljarder kronor kommer att investeras i järnvägen under 90-talet. SJ har sagt att minst 40 miljarder kronor behövs för att klara de målsättningar som riksdagen beslutade om 1988. Banverket säger att behovet ligger på uppemot 90 miljarder kronor. Den satsning på 30 miljarder kronor som kommunikationsministern föreslår är inte så stor som den i förstone kan verka. Miljöpartiet föreslår att anslaget för nästa budgetår skall fördubblas i förhållande till det regeringen nu föreslår, dvs. från 1,5 miljarder kronor till 3 miljarder kronor, för att sedan öka ytterligare under de närmaste åren för att komma upp på en nivå om 6 à 7 miljarder kronor från staten om året. Naturligtvis måste också anslaget till underhåll ökas. Där finns också stora brister. Det säger sig självt. Effekten av den snålhet som regeringen tyvärr visar är, som redan nämnts här, att stora delar av landet är utan järnväg och t.o.m. fått försämrad järnvägstrafik under senare år. Det mest uppseendeväckande är naturligtvis inlandsbanan -- 105 mil järnväg genom halva landet, många gånger genom glesbygd där man är mycket beroende av de få kommunikationsmedel man har. Att lägga ner den är missriktat sparnit. Det var naturligtvis inte för att spara några tiotal miljoner för bidrag till trafiken man föreslog att den skulle läggas ned, utan det var för att slippa investeringarna. Eftersom man struntat i att underhålla järnvägen under så lång tid finns ett stort investeringsbehov. Det rör sig om ungefär 1,2 miljarder kronor. Men dessa 1,2 miljarder kronor har en livslängd på 30 år. Slår man ut den summan på 30 år och ser till att det handlar om 105 mil järnväg, är det inte så mycket. Vi anser att det hade varit värt att satsa denna summa, och det är vad miljöpartiet föreslår i reservationen till detta betänkande. Andra effekter av denna missriktade snålhet är att det inte kommer att byggas någon Botniabana, dvs. en järnväg längs Norrlandskusten åtminstone upp till Umeå, i varje fall inte under 90-talet. Det innebär att näringslivet längs Norrlandskusten även fortsättningsvis kommer att ha högre transportkostnader och får betala mer för lastbilstrafiken än i resten av landet, där järnvägen konkurrerar. Det betyder att man kommer att ha sämre valmöjligheter och vara mer utsatt för konkurrens. Företagen kommer att ha svårare att klara sig i den ökade konkurrens som blir följden av att vi anpassar oss till EG och kanske också blir medlemmar. Jag anser att detta är allvarligt. Detta innebär naturligtvis också att en mängd andra viktiga järnvägsprojekt aldrig kommer att bli av. Med det investeringspaket som miljöpartiet föreslår skulle vi få ett heltäckande järnvägsnät, både snabbjärnvägar där det bor många människor och även järnvägar i glesbygden, såsom inlandsbanan, så att människor kan använda sig av det mest miljövänliga, energieffektiva och säkra transportslaget. Ett grundfel i trafikpolitiken är, som vi ser det, att järnvägstrafiken systematiskt missgynnas gentemot framför allt vägtrafiken, som är den stora konkurrenten. Detta har mycket att göra med skattesystemet och det faktum att man under lång tid satsat mycket stora pengar i ett utbyggt vägnät. Det kan vara bra med ett gott vägnät, men när man inte gör motsvarande satsningar på järnvägen innebär det naturligtvis att man försämrar konkurrenskraften för järnvägen. Man har det senaste året lagt på nya skatter som slår direkt mot järnvägen, t.ex. moms på kollektiv trafik. Detta innebär, som inte bara vi utan många andra räknat ut, att järnvägen missgynnas med åtminstone 10 miljarder kronor om året jämfört med vägtrafiken. Vad händer i detta läge under våren 1991? Jo, man går in och sänker skatter för vägtrafiken men inte för järnvägen. Man är på väg att sänka både kilometerskatten och bensinskatten, visserligen inte så mycket, men dock. Det är helt fel åtgärder, och de slår undan fötterna för alla satsningar på järnvägen. Detta måste naturligtvis ändras. Frågan kommer att tas upp på nytt här i riksdagen när dessa skattefrågor debatteras. Vi i miljöpartiet anser också att godstrafiken på järnväg behöver utvecklas med särskilda bidrag så att man snabbare får fram bra materiel för att kunna knyta ihop framför allt väg och järnvägstrafik. Det fanns förut ett liknande bidrag, men det försvann i årets budget, och det beklagar vi. Vi anser att det kan vara värt att satsa 200 milj.kr. på detta för att få en bättre godstrafik. Vi anser också att man på olika håll i landet skall utveckla försöksjärnvägar just för att utveckla den regionala järnvägstrafiken. Det är kanske framför allt den trafiken som har försvunnit i vårt land. Den långväga järnvägstrafiken har egentligen inte krympt utan ökat stadigt fastän i låg takt. Men det behövs stora insatser för den regionala järnvägstrafiken, och då bör vi också kunna experimentera. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom alla reservationer som miljöpartiet har undertecknat, men jag yrkar särskilt bifall till reservationerna 5,

Herr talman! Efter att ha noggrant ha läst igenom ett mycket välskrivet betänkande och efter att ha lyssnat på debatten här i kammaren, har jag kommit fram till att det råder en mycket stor samsyn på järnvägspolitiken i Sverige, vilket gör att jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkande nr 25. Jag vill lyckönska er som är kvar nästa år när ni då skall ta ställning till hur SJ skall fortleva i framtiden. Det kommer att bli ett stort arbete. Lycka till med det arbetet!

Herr talman! Det är svårt att ge Rune Johansson ett genmäle som innebär ett bestridande av det han nu har sagt. Jag har gripit till orda med min replikrätt för att uttala följande. Rune Johansson har under många år varit socialdemokraternas talesman i järnvägspolitiken. Rune Johansson har därvid varit en utomordentligt kunnig, högeligen begåvad och mycket omdömesgill meningsmotståndare, vän och kollega. När Rune Johansson nu deltar i sin sista järnvägsdebatt -- på grund av att han förklarat sig icke vilja förnya sitt mandat -- vill jag som kollega till honom uttala beundran och tacksamhet för en mycket fin politisk gärning. Jag beklagar att socialdemokraterna kommer att ha svårt att finna en ersättare med den kompetensen.

Herr talman! Samtidigt som beroendet av ett effektivt vägsystem blivit alltmer markerat har vägnätet tilåtits förfalla alltmer. Närmare 90 % av allt resande räknat i personkilometer sker på vägarna. Under 1970 och 1980-talen har emellertid anslagen till vägutbyggnad och vägunderhåll skurits ner kraftigt. Enligt vägverkets beräkningar har vägkapitalets värde härigenom minskat med 6,5 miljarder kronor bara under perioden 1983 till Den svenska arbetsmarknaden är beroende av att de svenska företagen går bra. Vi får våra viktigaste inkomster från näringslivet, och näringslivet i sin tur är i hög grad beroende av en exportmarknad som till 75 % återfinns i Centraleuropa. För distribution av varorna är näringslivet beroende av goda transporter till en acceptabel kostnad. Svensk industri har ett geografiskt betingat transporthandikapp och dessutom ett kostnadsmässigt handikapp. Från 1987 till 1990 steg kostnaderna för vägtransporter i Sverige med 30 %, främst beroende på ökade lönekostnader, höjda vägskatter och ökad beskattning på tung trafik inom Sverige. Ökningen är dubbelt så hög som genomsnittet för EG. Förutsättningen för vår välfärd är i hög grad näringslivets funktion, tillväxten i vår ekonomi. Välfärd är också de enskilda människornas möjlighet till valfrihet och oberoende, vilket i sin tur sammanhänger med ekonomi och trygghet. Med ett vägnät som förfallit alltmer med åren, ökar tidsåtgången för att ta sig från utgångspunkt till mål, och därmed ökar kostnaderna. Det gäller såväl enskilda som företag. Ett dåligt vägnät leder till ojämn körrytm, krokiga och ojämna vägar till ökad förbrukning av drivmedel -- och därmed ökar onödigtvis miljöförstöringen. Ojämnt vägnät med dålig standard leder till ökat antal trafikolyckor, något som kostar samhället väldiga summor och enskilda sorg och lidande. Enligt vägverkets beräkningsmetoder för vägars lönsamhet ger satsningar på de stora pulsådrorna i vägsystemet störst nyttoeffekt liksom förbättringar av vägunderhåll och bärighet. Även om järnvägssystemet byggs ut och förbättras, är en del av godsbefordran inte lämpad för järnvägstransporter. Dels gäller det de korta sträckorna under 50 mil, dels visst styckegods och vid omlastningstransporter t.ex. till flygfrakt. För transporter av skogsvirke är det finförgrenade vägnätet av stor betydelse och dessutom för alla de hushåll som trots allt inte finns i anslutning till enbart stora leder. Om man menar någonting med sloganen: ''Hela Sverige skall leva'', så borde man därför ställa upp på de moderata kraven om mer pengar till enskilda vägar och skogsvägar. Sammantaget har moderata samlingspartiet nu till vägnätet föreslagit 2 miljarder mer än regeringen. Målsättningen för drift och underhåll bör i första hand vara att upprätthålla nuvarande vägars tekniska standard och att återföra kraftigt förslitna delar av vägnätet till godtagbar standard. Målsättningen för nybyggnation bör vara att främja tillgänglighet och trafiksäkerhet samt att reducera vägtrafikens miljöeffekter och kostnader för transporter av olika slag. Frågorna om vägarnas standard och utbyggnad har stor betydelse för miljö, trafiksäkerhet och ekonomi. I den infrastrukturproposition som behandlades i förra veckan föreslog regeringen nya finansieringsformer, bl.a. att samfinansiering av skilda objekt skall kunna ske som leasing, avgifter m.m. Vad beträffar samfinansiering har vi från moderata samlingspartiet ställt oss positiva till denna möjlighet, men den bör inte kunna användas som en utpressning för att få till stånd ett objekt. Vad beträffar avgifter kan vi från moderata samlingspartiet tänka oss att avgränsande nyobjekt, såsom t.ex. Öster eller Västerlederna, kan avgiftsfinansieras direkt från bilisterna. Däremot säger vi nej till avgifter på befintligt vägnät, vare sig det är fråga om avgifter för ombyggnad av Svinesundsbron eller områdesavgifter i centrala storstäder. En fast andel av till staten från bilisterna inlevererade bensinskattemedel borde gå direkt till investering i vägnätet. För närvarande betalar bilisterna 40 miljarder i skatt till statskassan medan mindre än 10 miljarder går ut till vägnätet. Vägverkets prioritering av angelägna projekt borde i större utsträckning inriktas på de lönsamma projekten. Enligt vägverkets egna uppgifter är endast cirka hälften av det statliga vägnätet direkt lönsamt. Till de lönsamma och angelägna projekten hör motorvägssystemet. Detta framhålls också i den s.k. tillväxtpropositionen. För att få riktigt god effekt av satsade vägmedel bör därför Europavägarna läggas högt i prioriteringslistan, och dessutom bör de förbättras i sin helhet. T.ex. E 6 är nu mycket olycksdrabbad, beroende bl.a. på ojämn standard. Samtidigt är just denna väg extra hårt belastad genom framför allt näringslivstransporter. På grund av den ojämna standarden får man en ryckig trafikrytm. Flera av sträckorna är på grund av topografin mycket trafikfarliga. Trafikintensitetens ojämnhet över året och över dygnet är problem som naturligtvis blir mer svårhanterliga beroende på vägens ojämna standard. Den s.k. motorvägstriangeln har stor betydelse för varuförsörjningen i hela Mellansverige. En uträtning och förbättring av de tre stora vägar som bildar denna triangel kan spara många liv och mycken tid för trafikanterna. Behovet av kringfartsleder och förbifarter, främst kanske i anslutning till storstäderna, har också tagits upp tidigare vid behandlingen av tillväxtpropositionen. E 4 går nu praktiskt taget genom centrala Stockholm, vilket leder till ökad miljöförstöring på olika sätt. Finns det avlastande kringfartsleder, kommer dessa alldeles säkert att föredras framför att trassla sig genom tättrafikerad stadsmiljö -- särskilt som mycken tid därigenom vinns. Den områdesavgift som majoriteten i riksdagen nu öppnat möjligheten för blir inte, om den införs, till gagn för Stockholms invånare, vilket majoriteten tycks inbilla sig. Meningen var ju att avgiften skulle leda till begränsning av körandet i innerstaden och dessutom bekosta utbyggnad av SLs kollektivtrafik. En områdesavgift som skall betalas vid infarten till staden kan för all del få en begränsande effekt. Men i form av en landstingsskatt, som ju diskuterats, får den ingen begränsande effekt alls. När ''skatten'' väl är betald gäller det ju att köra så mycket som möjligt för pengarna. Och hur skulle upptagningen ske om inte i form av en skatt? Manuell upptagning blir dyrt och orättvist. Elektronisk avgiftsupptagning är behäftad med integritetsproblem. Vi vill att man överväger ett nytt finansieringssystem med en fast andel av från bilisterna inbetalda bensinskattemedel direkt till vägarna. Vi menar då inte att skatten skall höjas utan av de redan bestämda skattemedlen skall en fast andel användas till väginvesteringar. Det är viktigt att vägverket får detta redskap. Det gör det möjligt för vägverket att överblicka medelstillgången flera år framåt och att planera för underhåll och byggande efter detta. Det är dessutom ett allmänt önskemål att det finns ett samband mellan nyttjande av vägarna och de avgifter man betalar samt mellan vad bilismen totalt betalar in och vad man får ut i form av goda vägar. Effektiviteten i investeringsanvändningen ökar givetvis om omvägar via statskassan ej sker. Förutom bensinskattemedel direkt till vägverket kan verket tillföras även andra medel, t.ex. genom försäljning av statliga företag. Vägverket borde i samband därmed kunna ombildas till affärsverk. Herr talman! Automatisk hastighetsövervakning bör inte permanent införas, och medel härför således ej anslås. Stora integritetsproblem uppstår vid bildregistrering och i samband med s.k. ägaransvar. Jag vill påminna om att rikspolisstyrelsen avrått från automatisk hastighetsövervakning. Herr talman!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

Herr talman! I förra veckan behandlade vi, som även de tidigare talarna här har berört, ett ärende som handlade om de mer långsiktiga investeringarna i infrastrukturen. Förhoppningsvis innebar det beslut som då fattades ett trendbrott, så att vi nu äntligen kan se fram emot ökade investeringar på detta viktiga område. Kommunikationerna, och därmed infrastrukturens betydelse, ökar alltmer i vårt moderna samhälle, på gott och ont. Människor reser alltmer -- det är arbetspendling, fritids och serviceresor. Handeln ökar, nationellt och internationellt, och därmed transporterna av både råvaror och färdiga produkter. Samhällets ansvar är att tillhandahålla en god infrastruktur, främst vägar och järnvägar men också hamnar och flygplatser, liksom post och teleförbindelser. Vi betalar dock ett högt pris för biltrafiken, dels i form av ett stort antal olyckor, dels i form av en förstörd miljö. En kraftfull satsning på utbyggnad av järnvägarna och övrig kollektivtrafik är därför nödvändig, liksom kraftigt skärpta miljökrav på bilarna. I den knappa ekonomiska situation som nu råder tror jag att det är viktigt att i första hand använda de tillgängliga medlen till att upprätthålla de nuvarande vägarnas tekniska standard och att återföra kraftigt förslitna delar av vägnätet till en godtagbar standard. Det gäller med andra ord att slå vakt om i första hand redan investerat vägkapital. Från centerns sida satsar vi stora resurser i vårt budgetalternativ på infrastrukturen redan under nästa budgetår. Det har redovisats bl.a. i den förra debatten om järnvägarna. Vi satsar också rejäla resurser på vägutbyggnaden. I samband med det betänkande som nu behandlas har vi reservationer som innebär att vi är beredda att satsa 500 milj.kr. mer än regeringen på drift och underhåll av de statliga vägarna. Dessa pengar skall i första hand specialdestineras till länsvägarna, som är i mycket stort behov av upprustning. Vi satsar också 1 miljard kronor för att höja bärigheten och belägga grusvägnätet. En betydande andel av det statliga vägnätet består av grusvägar. Det är framför allt länsvägnätet som saknar beläggning. Hela 3 000 mil av sammanlagt 8 000 mil länsvägar saknar i dag beläggning. För utvecklingen av landsbygden spelar vägstandarden en avgörande roll. En kraftfull satsning på upprustning av vägnätet genom att belägga och förstärka bärigheten hos grusvägarna är därför en mycket angelägen regionalpolitisk satsning. Det finns också starka näringspolitiska skäl att göra en kraftfull satsning på upprustning av grusvägarna. Dessa vägsträckor har t.ex. en mycket stor betydelse för skogsindustrin. Denna är, som alla vet, vår i särklass främsta exportnäring, som varje år tillför oss som nation handelsintäkter i storleksordningen 50 miljarder kronor. För ett par veckor sedan var drygt 15 000 kilometer, eller 15 %, av det totala vägnätet i vårt land avstängt för tyngre trafik. I Norrbotten och Jämtlands län var så stor del som 40 % av väglängden avstängd för den tyngre trafiken. För flera områden i vårt land, som har växande betydelse som mål för semester och rekreationsresor, har dessa vägar avgörande betydelse. Det är angeläget att dessa regioners möjligheter att utveckla ny sysselsättning, t.ex. inom turismen, inte hämmas av låg vägstandard. Vi upprepar också i år från centerns sida det krav som vi har fört fram ett antal år på ett tioårsprogram för upprustning av beläggning av grusvägarna. Vi har tyvärr inte heller i år fått gehör för det kravet. Jag sade att vi i det här betänkandet satsar pengar på vägnätet. Men vi har också i vår partimotion med anledning av den s.k. tilläggspropositionen satsat ytterligare resurser, totalt 6,5 miljarder kronor mer än regeringen, på bättre vägar och då främst för att rusta upp länsvägnätet. Det gör vi med utgångspunkt i det konjunkturpolitiska läget, då vi tycker att det är klokt att satsa på viktiga investeringar i infrastrukturen. Dels skapar det sysselsättning på kort sikt inom den viktiga byggoch anläggningsbranschen, dels står Sverige genom dessa åtgärder bättre rustat att ta till vara den högkonjunktur som vi vet kommer. Det enskilda vägnätet är landets i särklass längsta vägnät. Det utgör en mycket viktig och integrerad del av landets totala vägnät och har ett betydande samhällsekonomiskt värde. Trots detta utgår statsbidrag bara till cirka en fjärdedel av de enskilda vägarna. Genom den skatteomläggning som har beslutats har den enskilda väghållningen drabbats av kraftigt höjda kostnader, framför allt i form av höjd moms. Som exempel kan nämnas att för barmarksunderhåll och byggande av vägar ökar momssatsen från 4 till 25 % och för vinterväghållningen från 0 till 25 % -- det fanns ingen moms på vinterväghållningen tidigare. För att åtminstone inte urholka det redan knappa statsbidraget till de enskilda vägarna på grund av skatteomläggningen behövs ytterligare ungefär 80 milj.kr., och centern föreslår att anslaget räknas upp med detta belopp. Centern satsar också ökade resurser på det s.k. LTA-anslaget, dvs. anslaget för investeringar i länstrafikanläggningar. Vi vill också göra en uppdelning på olika delposter under detta anslag. De ökningar som vi föreslår är på länsjärnvägarna Herr talman! I propositionen och i utskottsbetänkandet aviseras också att det politiska och ekonomiska ansvaret för både statskommunvägarna och de enskilda vägarna skall flyttas över på kommunerna. Från centerns sida anser vi -- och har i många andra sammanhang också hävdat -- att statens övervältring av kostnader på kommuner och landsting redan har gått alltför långt. Vi är för vår del inte beredda att ytterligare lasta över kostnader på kommunsektorn. Vi anser dessa kostnader vara ett statligt ansvarsområde. Vi avvisar därför detta förslag. I betänkandet behandlas också organisationsförändringar hos vägverket och frågan om en delvis ny planeringsprocess för väginvesteringarna. Beträffande planeringsprocessen har vi i vår motion rest ett antal frågetecken för hur den i propositionen föreslagna ordningen skall komma att fungera i praktiken. Vi tycker inte att dessa frågetecken har rätats ut utan kräver ett nytt förslag i den här frågan. I fråga om vägverkets nya organisation har vi accepterat att verksamheten delas in i ett antal regioner. När det gäller valet av lokaliseringsort för de regionala kontoren har vi fått en mängd motionsyrkanden till utskottet.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

Herr talman! Den 22 maj, så nyligen, hade vi vårens största debatt om järnvägar och vägar -- det tror jag att man kan säga, med tanke på att debatten har forcerats här i kväll. Det var infrastrukturbetänkandet som kammaren då behandlade. Jag tycker inte att jag vill upprepa alla argument som jag använde då för att leda i bevis varför det behövs en ny transportstruktur här i landet. Någon talade här om ett trendbrott, med hänvisning till infrastrukturbesluten den 22 maj. Då vill jag bara säga att det nog är en tolkningsfråga. Eller rättare sagt: Även om vi är överens om att det är ett trendbrott, har vi helt olika uppfattning om vad det är för typ av trendbrott. Förra året, innan vi såg mer konkret vad regeringens nya infrastrukturpolitik skulle handla om, blev det helt plötsligt klart att Sverige blivit så utarmat på resurser att staten inte längre kunde svara för sina tidigare åtaganden på de här områdena. Georg Andersson sade då att statsbudgeten under överskådlig tid inte kan bära alla kostnader för nödvändiga åtgärder för att garantera driften och den fortsatta utbyggnaden av infrastrukturen under 1990-talet. Så var det med den saken. När den stora trafikpolitiska propositionen lades fram och beslutet fattades 1988 hette det, bara två år tidigare, att staten skulle ta ansvar för infrastrukturen. Vad är det som har hänt sedan dess som är så alarmerande och som har varit så utarmande att det inte finns pengar kvar? Jag tror att de här utspelen, precis som Furbäcks en gång när det gällde att larma om den akuta krisen som inte var någon akut kris på SJ, syftar till privatisering. Det finns också konkreta förslag om avgiftsfinansierade vägar. Bakom allt detta dök det snart upp privata företag och organisationer, som bildade ett konsortium, långt innan riksdagen hade tagit något som helst beslut, för att de ville köpa en väg i Västsverige. Det gällde just den vägen, riksväg 40, som också är utsatt för Prometheus och DRIVE-projekten. Herrarna måtte ha diskuterat ganska livligt och ingående och utbytt informationer bakom kulisserna, långt innan vi som riksdagsledamöter och trafikutskottsledamöter hade en aning om vad som var på gång. Men det syntes ändå ganska klart att utvecklingen var på väg mot privatisering. Vänsterpartiet säger nej både till privatfinansierade vägar och till avgiftsfinansierade vägar. Vi är övertygade om att det leder till ett slags amerikanskt system av fattigmans och rikemansvägar. Ingen som har pläderat för det systemet har kunnat försvara det som socialt acceptabelt. Helst vill man undvika den debatt. På ett enda år skall närmare bestämt 764 milj.kr. gå till det s.k. bärighetspaketet för att EG-anpassa svenska vägar och tillåta ännu tyngre lastbilar på vägarna. Dessa 764 miljoner tycker vi inte skall gå till den typen av vägar och satsningar, utan vi vill tvärtom gå tillbaks till det tidigare skede då vi hade lägre boggi och drivaxelstryck. Vi vill använda alla dessa pengar till de mest nedslitna och trafikfarliga vägarna, särskilt i glesbygdsområdena. Det tycker vi är att ta ett socialt och regionalpolitiskt ansvar i I infrastrukturdebatten tog jag upp frågan om de gamla krav som rests av olika lobbyorganisationer om t.ex. motorvägstriangeln och liknande. Det är sällan de uttrycken används här annars. Lobbyorganisationen använder sitt språk. och regeringen omtolkar det och talar om stora stråk av vägar särskilt i vissa områden, dvs. E 6, E 4 och E 3. Det är motorvägstriangeln. Den som nämnde det här har alldeles rätt. Men det kallas den inte för i betänkandet, naturligtvis inte. Satsningen på ett par stora vägar och blivande motorvägssträckor längs alla dessa vägar, E 3, E 4 och E 6 säger vi definitivt nej till. Vi vill använda pengarna på ett helt annat sätt. Vi vill satsa så mycket på järnvägen att de här satsningarna på vägarna och bilismen inte behövs, eftersom bilismen ökar ju mer vi satsar på den typen av vägprojekt.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

Herr talman! Det finns ett mycket kraftigt utbyggt vägnät i vårt land. Man behöver inte gå många meter någonstans, åtminstone om man håller sig utanför de fjällnära skogarna, för att träffa på en väg. Det är oftast också högklassiga vägar. Skogsbilvägarna är mycket bärkraftiga, och vi har många mycket breda, fina asfalterade vägar i hela landet. Förmodligen har vi ett bättre vägnät än vad vi någonsin haft. Men ändå gnälls det och klagas. Man vill ha ännu bättre och ännu mer. Man kan ju fråga sig om det är motiverat. Vägtrafiken har ju visat sig ha en del baksidor. Den står för en rad växande samhällsproblem. Först tänker jag på miljöproblemen. Vägtrafikens utsläpp av kväveoxider leder till en typ av försurning som fördärvar markens förmåga att hålla skog. Det hänger ihop med att det inte bara blir surt, utan att också en del giftiga metaller och metallföreningar frigörs. Det skadar rötterna på träden. Vi vet också att samma kväve i det här kväveoxidena så småningom hamnar i havet. Där har vi fått ett ökande problem med algblomning, syrebrist, fiskdöd och sådant elände. Det elände är så stort att man talar om att Östersjön håller på att dö. Laholmsbukten är praktiskt taget redan död när det gäller fisk. Det hänger ihop med detta. Vi vet också om att 90 % av luftföroreningarna som vi andas in i stadsmiljön kommer från bilarna. Dessa föroreningar orsakar allergier, luftvägssjukdomar och förmodligen även en rad andra sjukdomar som vi ännu inte riktigt kommit på spåren och kunnat bevisa. Vi vet inte riktigt vad detta är för luftföroreningar, eftersom de är så många och det är så svårt att kemiskt skilja dem åt. Där får man bara gissa. En del känner vi till som mycket giftiga ämnen. Nu har vi fått katalysatorer på bilarna, och det är bra. De renar bort en del av detta, men samtidigt tar de inte bort allt. De har t.o.m. tillfört nya utsläpp. Lustgasutsläppen från katalysatorbilar är betydligt större än från andra bilar. Den här dikväveoxiden, som den heter på det kemiska språket, bidrar till växthuseffekten, den bidrar till att förstöra ozonskicktet och skapar alltså klimatförändringar. Den ökar den ultravioletta strålningen. Detta kommer att få mycket betydande miljöeffekter. Vi har dem förmodligen redan. Likadant är det med koldioxiden. Den påverkas inte alls av katalysatorerna. Den bidrar också till växthuseffekten och leder till mycket stora miljöproblem på sikt. Det är problem som vi knappast kan göra så mycket åt när de väl uppträder. Därför borde det vara klart att en ökad vägtrafik är helt oförenlig med de miljökrav vi måste ställa för att stoppa miljöförstöringen. De är också oförenliga med en strävan hushålla med de begränsade naturtillgångar vi har på jorden, framför allt energitillgångarna. Det är nämligen så att bilen tyvärr är energislösande. Den slösar med fossila bränslen, av hög klass dessutom, dvs. renade bränslen. Det är en ohållbar trafikpolitik att bara bygga nya vägar för att man byggt så mycket vägar att man fått mycket trafik. Det är ju så att om man bygger en ny motortrafikled eller en ny kringfartsled, ökar trafiken, för då hittar folk nya sätt att ta sig fram med bil och går över till att köra mer bil. De kanske slutar att åka kollektivt. Då blir det trafikstockningar på någon annan väg, som inte har byggts ut ännu. Då blir det krav på att bygga ut den osv. Vi i miljöpartiet menar att det är dags att ha en sammanhållen trafikpolitisk strategi för att föra över de massiva, frekventa, tunga och långväga transporter som i dag går på väg till i första hand järnväg i så hög utsträckning som möjligt. Det går att göra det. Ungefär 20 % av vägtrafiken i Sverige kan vi få bort enbart genom att bygga ut kollektivtrafiken i städerna ordentligt. Ser vi till att vi har en bra kollektivtrafik i alla de större städerna i det här landet försvinner 20 % av vägtrafiken. Det betyder naturligtvis inte att någon har fått det sämre. Om vi dessutom överför en del av de långväga transporterna på vägarna till järnväg genom att bygga ut järnvägsnätet kraftigt, får vi naturligtvis en större minskning, och då minskar trycket på vägarna. Då minskar behovet av underhåll, antalet trafikolyckor och utsläppen, och då håller vägarna bättre. Det blir lättare att komma fram för dem som verkligen behöver vägarna och inte kan klara sina transportbehov på något annat sätt. Miljöpartiet säger nej till den storskaliga utbyggnaden av vägarna som föreslås i betänkandet och som har föreslagits tidigare i andra betänkanden. Detta snack om traditionella strategiska projekt uppfattar vi som något av det mest sanslösa hittills. Det innebär egentligen att man vill bygga om vägarna till någon slags järnväg. Man vill ha vägar för långväga, tunga och frekventa transporter, dvs. det som järnvägen är bäst på. Det är sådant som leder till stora miljöskador och stora samhällsförluster, och det skall vi inte ha mer av. I stället vill vi utveckla vägarnas naturgivna fördelar, dvs. som småskaligt finfördelat trafiknät som når ut till varenda postlåda i landet. Där finns det mycket att göra i form av bristande underhåll. I dag prioriteras ju de största vägarna. Jag kan se till mitt eget län, Västernorrland, där man nu vill satsa flera miljarder på den bästa väg som vi har i länet på, nämligen E 4. Man vill praktiskt taget inte satsa någonting på grusvägnätet, som är uruselt. Det har varit avstängt för tung trafik under långa perioder nyligen. Det är på de små vägar som verkligen är dåliga som underhållsinsatser skall göras så att vi får ett bra vägnät i hela landet. Vi skall också satsa på järnvägarna för att klara den stora mängden transporter. Dessutom ställer vi en del andra krav i betänkandet. Vad gäller miljökonsekvensbeskrivningar för större vägprojekt, så bör man studera alternativet att i stället bygga ut järnvägen. Vi anser att betydligt mer pengar behöver satsas på länstrafikanläggningarna. Vi föreslår en satsning på 600 milj.kr. mer än vad regeringen vill satsa. Härutöver vill vi satsa på cykelledarna i landet. Dem vill vi faktiskt bygga ut sex gånger mer än regeringen. Vi tror faktiskt att det skulle vara bra för många städer, inte minst för säkerheten. Dessutom vill vi lägga ned bärighetsprogrammet, dvs. projektet att ytterligare öka lastbilarnas tillåtna längd och vikt. Vi vill göra en anpassning till EG-nivån, dvs. fyrtio ton och arton meter. Vi vill också minska vägsaltningen och få bort de dubbtyper som skadar vägarna mest. Herr talman! Det finns mycket mer att säga om detta, men med tanke på denna sena timme skall jag avsluta mitt anförande med att säga att jag naturligtvis stöder alla reservationer där miljöpartiet fanns med. Jag nöjer mig dock med att yrka bifall till reservationerna 2, 15, 19 och 25.

Herr talman! Oavsett vad vissa tycker är nog bilarna det viktigaste transportmedlet i vårt land för både person och godstransporter. Därför är det naturligt att vägarna ägnas alldeles speciell uppmärksamhet. Ett väl fungerande vägsystem är också en förutsättning för att de flesta andra transportmedel skall kunna fullgöra sina uppgifter. Det är också en förutsättning för att vi skall kunna ha den utspridda befolkning och det spridda näringsliv som vi för närvarande har i vårt land. Under hela 1980-talet har vi haft en ständigt växande trafik. Vi rör oss allt längre räknat per invånare. Rörligheten per dygn och person är i dag 40 km. År 1930 rörde vi oss i genomsnitt bara 3 km/ddag. Det är naturligtvis ett mått på den höjda levnadsstandarden. Den ökande trafikintensiteten har varit särskilt märkbar för vägtrafiken. Trängseln och kapacitetsproblemen har ökat inte minst i storstadsområdena. Under senare år har vägtrafiken ökat med mellan 5 och 6 % per år. Det står i dag fullständigt klart för de flesta att en bra infrastruktur inom vårt transportväseende är en förutsättning för att vi skall kunna öka tillväxten i vårt land. Då måste vi ha bra vägar som på ett snabbt och effektivt sätt kan ta hand om de personoch godstransporter som vi är beroende av. Vi måste ha ett planeringssystem för vårt vägnät så att de samhällsekonomiska aspekterna kan tillgodoses på ett optimalt sätt. Det är mot den bakgrunden man skall se den förändring av planeringsprocessen som nu föreslås. För närvarande finns ca 415 000 km. gator och vägar. km. Sveriges geografiska läge och samhällets decentraliserade struktur kräver också ett långt vägnät med hög och jämn standard. Ca 500 mil av landets huvudvägar är nu hårt belastade med över 5 000 fordon per dygn. Här utförs nära tvåtredjedelar av trafikarbetet på hela huvudvägnätet. Det högbelastade vägnätet är långt därför att det används gemensamt av människor och företag i stora delar av vårt avlånga land. Mellan en och två miljoner människor färdas varje dag på dessa vägar mellan landets tätorter. På samma vägar går lastbilstransporter för tiotusentals företag. De här vägarna, vi kan kalla dem gemensamma vägar, bildar också stommen för vårt lands decentraliserade produktions och inkomstmöjligheter. Eftersom vägar har en mycket lång livslängd och behovet av ett gemensamt vägnät med hög och jämn standard är stort, bör också dessa vägar ägnas alldeles speciell uppmärksamhet i planeringen. Vägverket har systematiskt utvärderat Sveriges framtida behov av ett gemensamt rubust vägnät. Knappt 300 mil huvudvägar borde enligt verket ha motorvägsstandard 10--20 år efter sekelskiftet. Det är vägar som beräknas nyttjas av 15 000--30 000 fordon per dygn. Ytterligare 200 mil väg måste få likvärdig standard för flöden av 5 000--15 000 fordon per dygn. Genom en sådan utbyggnad kan trafiken kanaliseras till dessa stråk. På andra vägar minskar trafiken och trafiksäkerheten ökar. Tillsammans bildar dessa stråk en stomme till gemensam nytta för hela vårt land. Därför är det riktigt, som regeringen föreslår och som utskottsmajoriteten har anslutit sig till, att ett gemensamt nationellt vägnät särskilt skall pekas ut och ges en särställning i det framtida arbetet med planeringen. Över huvud taget bör ett systembaserat planeringssystem införas inom vägsektorn. Den i dagens system alltför starka fokuseringen på objekt tar inte på ett tillfredsställande sätt hänsyn till alla samhällsekonomiska aspekter. Den påverkar också prioriteringen på ett ibland icke önskvärt sätt. En väsentlig del i detta sammanhang är att den nuvarande planeringsprocessen enbart lyfter fram de enskilda investeringsobjekten och inte fullständigt tar sikte på vägnätets funktion, standard och servicegrad. Det behövs också ett starkt politiskt inflytande på central nivå för att kunna satsa på det nationella vägnätet, dvs. Erfarenheterna från bl.a. de senaste planeringsomgångarna ger också vid handen att samordningen i en del fall har varit bristfällig mellan länen vid prioriteringar av förbindelser som rör flera län. Därför behövs det i ökad omfattning planering för infrastrukturinvesteringar som griper över flera län. På samma sätt behövs en planering på nationell och lokal nivå. Det är bl.a. mot den här bakgrunden som man skall se förslaget om en förändrad organisation inom vägverket. Vägverket indelas i ett antal vägmyndighetsregioner omfattande flera län. Det innebär inte att länsstyrelsens roll i planeringsprocessen minskar -- snarare tvärtom. Ett stort antal motioner har också väckts med förslag om hur dessa regioner skall se ut och var regionorterna skall ligga. Men ett nästan enigt utskott är överens med regeringen om att det bör ankomma på vägverkets styrelse att besluta om antalet regioner och var regionorterna skall finnas. Härefter, herr talman, skall jag kommentera några reservationer. Det är inte så som centern säger i sin reservation 1, att om man utpekar ett nationellt viktigt vägnät som ges en särställning, så blir det mindre resurser över för det övriga vägnätet. I stället frigörs det resurser inom det ordinarie anslaget genom att investeringarna i det nationellt viktiga vägnätet i huvudsak tas ur infrastrukturanslaget. Miljöpartiet och vänstern framför invändningar mot förslaget till förändrad planeringsprocess och ett nationellt vägnät. De påstår att det innebär en storsatsning på ett fåtal stora vägar för att underlätta för främst långväga godstrafik på väg. Huvuddelen av det långväga godset, säger de, skall transporteras med järnväg och därför bör den byggas ut. Visst skall vi göra det. Det infrastrukturanslag som vi redan har fattat beslut om medför ju möjligheter att kraftigt satsa på järnvägsinvesteringar. Hur såg då godstransportarbetet ut 1990? Totalt fraktades 460 miljoner ton gods varav 390 milj. ton med lastbil, 55 miljoner ton med järnväg och 15 kombitrafiken fraktades 5 miljoner ton. Av lastbilsgodset fraktades endast 20 miljoner ton på sträckor över 30 mil, dvs. mindre än 5 %. Det är verkligheten. Det gäller i de flesta fall distributionstransporter där det för det mesta inte finns några alternativ. Reservation nr 4 från moderaterna behandlar nyttoavkastningen av vägobjekt. Detta ser ju bra ut på papperet, men i klartext betyder det att moderaterna vill att Stockholmsregionen skall ha en större andel av väganslagen. Jag kan bara än en gång konstatera att moderaterna inte har någon känsla för det övriga landet. Regional utjämning existerar inte i den moderata sinnevärlden. När det gäller väganslagen för nästa år är det riktigt att moderaterna vill öka på med ungefär två miljarder. Det kan ni naturligtvis kosta på er, eftersom ni samtidigt vill starta en mycket omfattande nedrustning av hela det svenska socialförsäkringssystemet. Detta, min kära Görel Bohlin, ställer vi socialdemokrater aldrig upp på. Vi är medvetna om att anslaget till drift och underhåll är klart otillräckligt för att man skall kunna vidmakthålla vägkapitalet. Därför säger vi också i betänkandet att anslaget för drift och underhåll måste räknas upp kraftigt för nästa budgetår. 500 milj.kr. ur infrastrukturanslaget i tillväxtpropositionen skall gå till det lågtrafikerade vägnätet. Jag tycker också att det finns skäl att påpeka att med de ramar som står till förfogande i infrastrukturanslaget kan vi fördubbla väginvesteringarna under 1990-talet. För centerns del innebär detta en ökning med 860 milj.kr., men dessutom vill ni avsätta ytterligare 1 miljard nästa budgetår i ett tioårsprogram för beläggning av den återstående delen av grusvägnätet. Detta kostar, Elving Andersson, ca 60 miljarder. Centerpartiet vill också öka investeringsramen för järnvägarna under den närmaste tioårsperioden med 40 miljarder. Det rör sig om över 100 miljarder, dvs. 10 miljarder per år. Då måste man naturligtvis ställa sig följande fråga: Varifrån skall centerpartiet ta dessa pengar? Om era förslag skall kunna betraktas seriöst måste ni också ange finansieringsvägar, vilket ni inte har gjort. Vilka andra sektorer skall ni då dra in på? Skall ni dra in kraftigt på bostadsbyggandet eller skall ni ansluta er till vad man i dagligt tal kallar högeralliansen som förespråkar en kraftig nedrustning av socialförsäkringssystemet? Enbart för att belägga grusvägnätet behöver ni skaka fram 1,1 miljard, bekräftar än en gång att varken vänstern eller miljöpartiet tycker om vägar och vägtrafik. Om man t.ex. minskar byggnadsanslaget med tre fjärdedelar så leder det bl.a. till totalstopp för byggande av förbifarter. Det leder inte till bättre miljö i tätorterna, i stället blir miljön sämre även på många mindre orter i vårt land. Det här rimmar illa med ert tal om att ni vill värna om en bättre miljö. Jag är litet förvånad över att moderaterna fortfarande säger nej till automatisk hastighetsövervakning. Det är bevisat, Görel Bohlin, att automatisk hastighetsövervakning bidrar till ökad trafiksäkerhet. Man har gjort framgångsrika försök både i Västtyskland och Jag är också litet förvånad över att ni i centerpartiet fortfarande håller fast vid att ni vill öronmärka medlen till länstrafikanslaget. Jag tror att det är på länsnivå man bäst klarar av att bedöma hur mycket som skall satsas på vägar, järnvägar, terminaler osv. Jag skulle naturligtvis kunna kommentera ytterligare reservationer, men jag skall avstå från det på grund av den sena timmen. Jag skall sluta med riksdagsarbetet så det här är min sista vägdebatt. Jag vill passa på att framföra ett tack till mina meddebattörer för många trevliga och även hårda debatter under årens lopp som jag har haft förmånen att få vara med i. Det har bl.a. gällt transportrådets verksamhet, godstransportstödet, Gotlandsstödet, yrkestrafiken och kanske framför allt vägarna. Vi har väl haft olika uppfattningar om dessa frågor. Men jag tror ändå att vi har haft en gemensam uppfattning, nämligen att vi vill att vårt gamla Sverige skall gå framåt. Vi är dock inte överens om vägarna. Jag har också upplevt en annan sak under dessa år, nämligen att när vi väl har haft våra debatter och kommit utanför dessa väggar har vi kunnat umgås som goda vänner. Det tycker jag är ett fint mått på hur svensk demokrati fungerar innanför en många gånger mycket tuff yttre fasad. Min förhoppning är naturligtvis att den anda som har präglat trafikutskottet och dess arbete under de år jag har haft förmånen att få tillhöra trafikutskottet sedan 1972, skall prägla utskottet även i fortsättningen. Herr talman! Jag slutar med att yrka bifall till utskottets hemställan i sin helhet.

Herr talman! Olle Östrand kommenterade några av reservationerna i betänkandet, bl.a. några centerreservationer. Jag skulle mycket kortfattat vilja kommentera det litet. När det gäller grusvägarna och satsningar på att höja bärigheten och belägga grusvägnätet säger Olle Östrand att om vi skall klara allt detta handlar det totalt om 60 miljarder kronor. Jag betvivlar inte den summan. Vi har dock aldrig krävt att man skall klara det här fullt ut, men vi måste börja någonstans. Att genomföra ett rejält program i den storleksordning vi har föreslagit skulle trots allt åstadkomma oerhört mycket positivt för de sämsta vägarna. Vi föreslår 1 miljard för nästa budgetår, och det räcker nog inte. Men det är oerhört mycket bättre än vad Olle Östrand och socialdemokraterna har lyckats åstadkomma. Den faktiska utvecklingen går bakåt i många län i dag. Driftsanslagen är så dåligt tilltagna att man river upp beläggning på belagda vägar och gör om dem till grusvägar för att på så sätt få lägre underhållskostnader. Även om vår miljard inte räcker till för att fylla behovet är det oerhört mycket mer än vad Olle Östrand och socialdemokraterna åstadkommer. Jag tycker det är litet tråkigt att i varje diskussion mötas av frågan: Var skall ni ta pengarna till era satsningar? Det är tråkigt därför att det visar att den som ställer frågan är oerhört dåligt påläst. Vi har redovisat ett fullständigt budgetalternativ med intäkter och utgifter i vår stora ekonomiskpolitiska partimotion från januari. Den har sedan i viss omfattning justerats i samband med motioner med anledning av tilläggspropositionen. Från vårt håll gör vi en annan prioritering än socialdemokraterna. Men det är både redovisat och finansierat. Låt mig avslutningsvis säga: Min sångröst, eller snarare brist på sångröst gör att jag inte kan vända mig till Olle Östrand på samma sätt som Görel Bohlin gjorde på ett förtjänstfullt sätt. Men jag vill ändå rikta ett tack till Olle Östrand. Jag har för egen del inte haft förmånen att verka mer än den senaste mandatperioden i just trafikutskottet och har därför inte jobbat ihop med Olle Östrand mer än under dessa år. Men jag har under dem lärt mig att Olle Östrands arbete med framför allt de vägpolitiska frågorna präglas av både kunnighet och ett starkt engagemang. Jag vill också understryka vad Olle Östrand själv sade att vi har ett i hela utskottskretsen gott kamratskap. Även om vi har friska och hårda debatter emellanåt försämrar inte detta det goda kamratskapet. Detta beror inte minst på Olle Östrands sätt att uppträda att vi behåller detta fina kamratskap i utskottskretsen. Jag vill tacka Olle Östrand för det.